Herr talman! Désirée Pethrus har frågat mig hur jag ser på behovet av institutioner såsom Panzisjukhuset i Demokratiska republiken Kongo under de omständigheter som råder i Kongo samt vilka åtgärder jag avser att vidta för att främja sjukhusets överlevnad och fortlevnad.Personalen vid Panzisjukhuset, under ledning av doktor Denis Mukwege, utför ett imponerande och heroiskt arbete, många gånger under svåra omständigheter och ibland under hot. Hans arbete har nått brett internationellt erkännande, och jag gläds åt att doktor Mukwege nyligen erhållit årets Sacharovpris från Europaparlamentet. Jag lyssnade själv på honom när han kom till parlamentet för att berätta om sitt viktiga arbete.Kvinnor och flickor i Demokratiska republiken Kongo är oerhört utsatta, precis som Désirée Pethrus nämner. Landet rankas som ett av de mest ojämställda i världen, med skrämmande låga nivåer vad gäller kvinnors utbildning och inflytande över beslutsfattande. Därtill kommer det utbredda sexuella våldet, som bland annat används som ett vapen i krig, vilket är fasansfullt och fullkomligt oacceptabelt. Kriget har lett till ett allmänt ökat våldsbeteende. Det sexuella våldet är dessvärre ett utbrett samhällsfenomen och ett problem, vilket märks av att de allra flesta övergreppen sker inom hemmets väggar av en känd förövare. Sexuellt och könsrelaterat våld är ett globalt och strukturellt problem som bottnar i en ojämn maktbalans mellan könen. Därför är det viktigt att man också arbetar med grundorsakerna - underliggande strukturer och skeva könsroller som även inbegriper bruk av våld. Att involvera pojkar och män är viktigt för att detta arbete ska kunna göras effektivt. Regeringens fokus på jämställdhet också inom bistånds och utrikespolitiken är oerhört viktigt för att kunna delta i och skapa en mer hållbar värld.Inom ramen för Sveriges bistånd till Demokratiska republiken Kongo finns frågor om jämställdhet och hälsa, inklusive sexuellt och könsrelaterat våld, som centrala element. Det förebyggande arbetet ges stor prioritet.

Därför stöder Sverige, bland annat genom FN:s barnfond Unicef, en förstärkning av primärhälsovården i hela Demokratiska republiken Kongo för att ge kvinnor tillgång till god mödrahälsovård.Sverige har ett starkt engagemang, och ett holistiskt och brett angreppssätt tillämpas för att uppnå maximalt genomslag. Vi samarbetar bland annat med den internationella enskilda organisationen International Alert, Unicef och UN Women i olika program för att stärka respekten för kvinnors rättigheter.

Under perioden 1999-2013 utbetalades närmare 19 miljoner kronor till sjukhusets uppbyggnad och verksamhet. Även om det i dag inte utgår något direkt bilateralt stöd genom Sida stöder Sverige verksamheten via multilaterala kanaler. Genom EU:s organ för humanitärt stöd och civilskydd, Echo, och Världsbanken erhåller Panzisjukhuset en finansiering om motsvarande 12 miljoner kronor per år. Sverige är en stor bidragsgivare i båda dessa kanaler.Den nya, kommande strategin för biståndet till Demokratiska republiken Kongo förutses möjliggöra fortsatt stöd till hälsoområdet och till insatser för att förebygga och lindra konsekvenserna av sexuellt och könsrelaterat våld. När strategin antagits av regeringen är det dock upp till Sida att utifrån sina bedömningskriterier ta ställning till eventuellt framtida stöd för just Panzisjukhuset liksom för andra aktörer i detta viktiga arbete.Att verka för jämställdhet och mot könsrelaterat våld kommer även i fortsättningen att vara en av de främsta prioriteringarna för Sveriges engagemang i Demokratiska republiken Kongo.
Herr talman! Jag tackar biståndsminister Lövin för svaret på min interpellation. Jag kan konstatera att statsrådet delar min och Kristdemokraternas syn på vikten av att göra allt som står i vår makt för att hjälpa alla de kvinnor som utsätts för våld i Demokratiska republiken Kongo dagligen, i synnerhet sexuellt våld. Det är ett våld som utövas på grund av den långvariga konflikt som pågår särskilt i de östra delarna av landet. Våldet i Kongo har pågått sedan mitten av 90-talet i kölvattnet av det fruktansvärda folkmordet i Rwanda när nästan 1 miljon människor dödades under fruktansvärda förhållanden. Nu vill flera grannländer till Kongo, inklusive Rwanda, åt mineraltillgångarna i östra Kongo. Olika milisgrupper sprider skräck, mördar och begår förfärliga sexuella övergrepp på framför allt flickor och kvinnor men allt oftare också på mycket små barn.Sedan konflikten startade har, enligt olika uppgifter, 5 miljoner människor dött som offer för kriget och konflikten men också av olika umbäranden. Till antalet är det som ett nytt världskrig. 5 miljoner människor har dött, och ändå känner få människor till denna konflikt.Som biståndsministern mycket riktigt konstaterar gör personalen på Panzisjukhuset i östra Kongo under ledning av doktor Denis Mukwege, som är kirurg och gynekolog och var med och startade sjukhuset, ett imponerande och heroiskt arbete. Här kan kvinnor få medicinsk hjälp, nödvändiga operationer och psykologiskt stöd. Kvinnan kan också få socialt stöd för att skaffa sig en egen inkomst och kunna försörja sig och det barn hon kanske fött. , fått priser och utmärkelser och träffat ministrar från olika länder, inklusive Margot Wallström. Samtidigt får vi som möter honom höra att han ständigt står utan långsiktig finansiering för sitt sjukhus och den vård han ger till kvinnor. Det är en paradox som känns helt fel.Ministern säger i sitt interpellationssvar att är bra att vi är överens om att det finns stora behov och att Sverige ska fortsätta att ge stöd till Kongo i den nya strategin. Det sägs dock inget om stöd till Panzisjukhuset. Det sägs visserligen att det finns olika multilaterala kanaler som ger stöd, men EU var på väg att dra tillbaka stödet. Det finns inget långsiktigt stöd.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerFörutom siffran på 5 miljoner döda uppskattar FN antalet internflyktingar i DRK till 2,6 miljoner. DRK ligger näst sist i UNDP:s Human Development Index. Det är alltså ett land som har stort behov av uppmärksamhet och hjälp från omvärlden.Vad gäller Sveriges engagemang bidrar vi, som sagt, med stora summor till EU:s Echo och de FN-organisationer som är med och finansierar Panzisjukhuset. Sveriges direkta bilaterala stöd upphörde 2013, bland annat som ett resultat av en extern revision av ett av Sidas stöd. Man påvisade brister i organisationskontroll och finansiell kontroll hos en av Sidas partnerorganisationer. Man såg också att det brast vad gällde att ligga i linje med Sveriges strategiska prioriteringar och att kapaciteten i de finansiella styrsystemen inte var tillräcklig.Den kommande strategin för biståndet till DRK förutses möjliggöra ett fortsatt stöd till hälsoområdet och prioritera insatser för att förebygga och lindra konsekvenserna av sexuellt och könsrelaterat våld. När regeringen har antagit strategin är det Sidas ansvar att utifrån sina bedömningskriterier ta ställning till eventuellt framtida stöd för just Panzisjukhuset liksom för andra aktörer som bedriver verksamheter inom detta område.Sverige är också aktivt i att se till att få fram hjälp och få klarhet i det som händer med Panzisjukhuset. Vi har bland annat för avsikt att tillsammans med andra EU-länder skicka ett brev till DRK:s hälsominister för att visa att vi följer situationen och att vi är oroade över att sjukhuspersonalens decemberlöner har frusit inne eftersom den kongolesiska skattemyndigheten har beslagtagit sjukhusets alla konton. Vi har samma syn på jämställdhetsfrågan. Precis som Désirée Pethrus säger är det könsrelaterade sexuella våldet i DRK en av de fasansfulla saker som kommer att försvåra en framtida fredsprocess. Det är viktigt i vårt biståndsfokus och i vår syn på denna konflikt att Sverige prioriterar dessa frågor som ofta är motvindsfrågor i de här länderna. Det kommer vi att fortsätta att göra.
Herr talman! Tack, ministern, för den ytterligare utläggningen! Doktor Mukwege har varit utsatt för mordförsök och får nu leva inne på sjukhusområdet, bevakad. Hoten har skett i samband med att han har kritiserat den kongolesiska regeringen, som han tycker inte gör tillräckligt för att stoppa våldet i landet, och att ekonomiska intäkter inte kommer medborgarna till del. Han har blivit något av en frihetskämpe, och det var också därför han fick EU:s Sacharovpris.Detta har gjort att han har fått ytterligare ett års stöd genom EU, men det finns fortfarande inte någon långsiktig finansiering. Doktor Mukwege säger själv att han åker runt och berättar, och han sitter i olika medier och träffar ministrar, men ändå kan han inte få ett långsiktigt stöd som räcker för att finansiera verksamheten.PMU, som driver ett av de viktigaste projekten, SSV, survivors of sexual violence, har inte finanser att sköta hela det projektet på egen hand. Därför kommer de att behöva stöd. Jag hoppas att regeringen kan se över detta. Både detta med operationer och det psykologiska och sociala stödet är viktigt, och detta står SSV-projektet bakom.Ofta används också väldigt våldsamma metoder. Det gör att inte vilken sjukvårdsenhet som helst kan ta emot dessa personer. Därför är just Panzisjukhuset med sin specialitet så oerhört viktigt. I december stängde myndigheterna sjukhusets konton och sa att man inte betalade skatt som man skulle. Det var efter att doktor Mukwege hade fått Sacharovpriset, och sjukhuset ser detta som en konsekvens av att han har uppmärksammats för sin kritik av regeringen i Kongo. Jag kan glädja ministern med att tidningen Dagen i dag har meddelat att kontona nu är öppnade igen, efter att hälsoinspektören har gått igenom Panzis utbetalningar och konstaterat att man visst har betalat skatt. Sjukhuset ser det hela mest som trakasserier mot doktor Mukwege för hans frispråkighet. Dock har nu, också enligt tidningen Dagen, 370 000 kronor konfiskerats av staten, och man vet inte om dessa pengar kommer att betalas tillbaka. Hur som helst kvarstår den viktiga frågan om sjukhusets framtida långsiktiga finansiering. Jag vill särskilt här i dag lyfta fram att det kommer pengar från olika håll, men det finns inte en långsiktig finansiering. Det vore oerhört värdefullt om Sverige med sin strategi - ni säger ju att ni är en feministisk regering och att ni vill jobba mot sexualiserat våld och så vidare - visar att man går in och gör en långsiktig strategi för Panzisjukhuset, i alla fall under den tid det råder en konflikt och ett krigsliknande tillstånd i området, där många drabbas. Det är en väldigt speciell situation, och just nu behövs detta.Sedan behöver vi gå vidare och göra något åt detta med konfliktmineralerna, vilket jag antar att Lövin själv varit involverad i nere i EU-parlamentet. I området finns ju många av de mineraler som används i datorer och mobiler, och det finns guld, diamanter, koppar och uran. Det är många länder som är involverade i att försöka utvinna detta. Man skulle kunna vara det rikaste landet i Afrika men är ändå ett av de fattigaste länderna i världen. Biståndet skulle egentligen inte behövas om vi fick slut på konflikten och ordning på detta med konfliktmineralerna.

Herr talman! Jag kunde inte låta bli att lägga mig i den här debatten, för jag blev så berörd när jag besökte Panzisjukhuset, och jag kommer aldrig att glömma upplevelserna, dofterna och de känslor som jag hade när jag var där. Vid det tillfället var doktor Mukwege inte på plats. Han var och tog emot ett pris. Han har även varit här i Sverige och tagit emot Right Livelihood-utmärkelsen. Jag träffade dock professor Ellinor Ädelroth. Hon är pensionerad från universitetssjukhuset i Umeå och har i princip vigt sitt liv som pensionär till att hjälpa dessa patienter. Det är kvinnor och flickor men även pojkar.Förutom att vi blev väldigt väl omhändertagna fick vi också tillfälle att prata med kvinnor. Patienterna kan vara så små som ett par månader och ha fullständigt söndertrasade underliv och vara mycket svåra att operera och rehabilitera. Vi fick också en propå när det gäller just finansieringen. Jag hade också ett underlag, kanske liknande det som biståndsministern har. Jag insåg också att det är en oerhört viktig signal för Sverige och den svenska närvaron i Demokratiska republiken Kongo. Jag tror också att det stöds av vår ambassadör i Kinshasa att vi ska ha ett långsiktigt stöd för den här verksamheten. Den behöver kanske också spridas och byggas ut på andra ställen.Det var uppenbart att det var ganska basala saker som man inte kunde köpa in till sjukhuset, till exempel tvättmaskiner. Man hade en finansiering som gjorde att man inte kunde tvätta sängkläder och sådana saker. Jag skulle vilja understryka det som Désirée Pethrus säger i interpellationen. Man måste fundera över ett långsiktigt finansiellt stöd för Panzisjukhuset.I Demokratiska republiken Kongo sägs det att det är farligare att vara kvinna än soldat. När vi ser hur många tidigare barnsoldater repatrieras och ska försöka komma tillbaka till samhället vet vi också att dessa män och pojkar, som har upplevt och själva begått många övergrepp, kommer att fortsätta begå övergrepp. Det finns forskning som visar att det i Demokratiska republiken Kongo är norm att misshandla och våldta kvinnor och flickor även civilt, i familjerna. Det behövs ett omfattande förebyggande arbete för att förhindra att våldet sprider sig till familjerna.
Herr talman! Tack, Hillevi Engström och Désirée Pethrus för replikerna!Det är verkligen glädjande att höra engagemanget i Sveriges riksdag för de här frågorna. Vi behöver ha ett internationellt perspektiv och ta internationellt ansvar och ledarskap.

Det grundades på de uppfattade bristerna i de finansiella styrsystemen, bland annat. Detta är något som Sverige nu också tittar på tillsammans med EU. Vi måste ha hela bilden klar för oss, och det är också upp till biståndsmyndigheten Sida att slutligen fatta beslut om vilka projekt man kommer att ge finansiering.Jag följer som biståndsminister detta noga. Den nyhet som kom i dag är mycket glädjande, nämligen att kongolesiska myndigheter nu har släppt spärren på sjukhusets konton. Vi kommer att följa utvecklingen noggrant.Sida har hjälpt till bland annat genom att skicka ned en controller till DRK för att hjälpa sjukhuset att stärka kapaciteten på redovisningssidan. Sverige är en mycket stor givare till DRK över huvud taget. Det samlade svenska stödet till DRK under 2014 var ungefär 1 miljard kronor. Det var bilateralt och humanitärt stöd, kärnstöd till EU och FN-organ och regionalt stöd. Vi är en mycket stor givare i området.Vi inriktar utvecklingssamarbetet på fred och försoning - det är grunden för att DRK ska kunna lyfta sig ur fattigdom - liksom ekonomisk utveckling, jämställdhet, hälsa och att bekämpa sexuellt våld. Det finns en insats som är särskilt bra, nämligen att Sida stöder mobila domstolar för sexuellt våld liksom åtgärder för att öka födelseregistreringen av flickor, så att de i framtiden har lättare att hävda sina rättigheter och visa att de över huvud taget finns.Sedan gäller det konfliktmineralerna. Det är inte så att de flesta fattiga länder är fattiga på grund av att de har brist på resurser eller naturresurser. Det är snarare tvärtom. Det som i dag är den största orsaken till fattigdom är konflikt. Och de länder som nyligen varit konfliktdrabbade löper oerhört stor risk att falla tillbaka in i konflikt om man inte hjälper till med att se till att de får institutioner som är stabila, ett styrsystem, en demokratisk utveckling och inte minst ett rättsväsen.Svenskt bistånd kommer fortsatt att fokusera på de frågorna. Tillsammans med utrikesminister Wallström har vi också identifierat konfliktmineraler. Vi kan jobba vidare med den saken. Den frivilliga ursprungsmärkning som vi har fått fram genom EU är inte tillräcklig.
Herr talman! Jag tackar ministern för ett engagemang som jag upplever som genuint. Det kan båda gott. En feministisk regering som vill jobba för att minska våldet mot kvinnor borde kunna ta den här frågan på stort allvar.Enligt en amerikansk studie som jag hänvisar till i min interpellation våldtas 48 kvinnor i timmen, alltså 1 100 om dagen, i Kongo. Då förstår man att det finns enorma behov. Jag tycker att det är bra att biståndsministern har tagit upp att det behövs åtgärder i rättssystemet för att kvinnor verkligen ska få sin rätt. Det är också någonting som man jobbar med på Panzisjukhuset. Det handlar om att kvinnor ska kunna hävda sin rätt och om hur man ska jobba i det legala systemet för att ställa ansvariga till svars.Det behövs förstås stöd till civilsamhället för att man ska kunna bygga upp Kongo underifrån och för att människor verkligen ska kunna kräva sin rätt. Det finns enorma behov av mödrahälsovård i Kongo. Jag träffade en kongolesisk läkare nyligen som påpekade att det behövs stora insatser. Sverige kan verkligen göra mycket genom att vidareförmedla den typ av mödrahälsovård som vi har i Sverige.FN har gjort olika ställningstaganden, men det har framför allt handlat om, i säkerhetsrådet, att gå in med militära insatser. Man har väl egentligen en av de tuffaste skrivningarna. Man får i princip gå in med vilka militära medel som helst för att stoppa konflikten. Problemet är bara att det i Kongo är så svårmanövrerat att det inte riktigt går att stoppa konflikten. Det är så många olika små miliser. Sedan är det några som försöker rensa ut olika områden och människor för att kunna komma åt olika konfliktmineraler.Jag tror att det fortsatt kommer att behövas ett enormt fokus på att förebygga. Men så länge det här ändå pågår och det inte går att förhindra måste stödet till kvinnorna få fortsätta. Och jag skulle verkligen vilja vädja till ministern att hon ska fortsätta att bevaka den långsiktiga finansieringen av Panzisjukhuset.
Herr talman! Tack, återigen, Désirée Pethrus! Det är glädjande att vi delar ett engagemang i de här frågorna. Sverige behövs i det här sammanhanget.Jag vill säga något om den kommande DRK-strategin. Den kommer att löpa i fem år. Det behövs en långsiktighet, givetvis, i Sveriges engagemang i att stödja DRK. Vi kommer att fokusera på de delar som jag nämnde. Det handlar om att bygga institutioner. Det handlar om ekonomisk utveckling. Sedan handlar det om hälsa, kvinnors rättigheter och jämställdhet.Det finns också väldigt fina initiativ som handlar om hur man ska få pojkar och män att inse sin roll i det här. Det handlar om att på det sättet jobba mot sexuellt våld. UN Action, som Sverige har varit pådrivande för att skapa, är också aktivt i det sammanhanget.Grundkonflikten är troligtvis konfliktmineralerna. Det ligger liksom som en del som vi måste handskas med. Här är det nog oerhört viktigt att vi också jobbar genom EU och att vi får en gemensam front när det gäller att vi ska stoppa den här typen av handel med konfliktmineraler. Här har Sverige en viktig roll att spela. Jag ser fram emot att jobba brett med den frågan här i Sveriges riksdag.